Fru talman! Erik Ottoson har ställt tre frågor till mig. För det första har han frågat om det enligt mig är en korrekt prioritering att bygga wifi-nät i städer när bredbandsmålet ännu inte är uppfyllt och många på landsbygden inte har fullgott bredband. För det andra har han frågat om jag inom ramen för min tjänsteutövning på något sätt kommer att ge styrsignaler för huruvida kommunala gratis wifi är önskvärda eller inte. För det tredje undrar Erik Ottoson vilka åtgärder jag har vidtagit sedan vår senaste interpellationsdebatt på temat, där jag enligt Erik Ottoson lovade att ta med mig frågan om att inom ramen för bredbandsstrategin lämna styrsignaler kring vilka teknikval för att uppnå bredbandsmålet som är önskvärda. När Erik Ottoson och jag senast diskuterade frågan om kommunalt wifi, det vill säga i augusti 2015, pågick Konkurrensverkets prövning av Helsingborgs kommuns agerande. Som Erik Ottoson påpekar har Konkurrensverket beslutat i frågan. Det skedde i december 2015. Av beslutet framgår att Konkurrensverket inte anser att den aktuella verksamheten eller något tillämpat förfarande däri i nuläget ger upphov till tillräckliga negativa effekter på konkurrensen för att ärendet ska drivas vidare till domstol. När det gäller den första frågan, om det är en korrekt prioritering, är utgångpunkten det kommunala självstyret. Det är inte min sak som minister att kommentera hur prioriteringar ska göras på kommunal nivå. Det är på kommunal nivå som det finns kunskap om vilka behov av service som finns i den enskilda kommunen. Det är också där kunskapen finns om hur man ska ge bästa möjliga samhällsservice till sina medborgare. Tillgången till bredband har betydelse för möjligheten att skapa fler jobb och ett växande näringsliv i hela landet, liksom för tillhandahållandet av god samhällsservice. När det gäller den andra frågan, om styrsignaler, är det inte heller min sak som minister att uttala mig. I sitt beslut från december 2015 kom Konkurrensverket fram till att Helsingborgs kommuns agerande vid tiden för beslutet inte gav upphov till tillräckligt negativa effekter på konkurrensen för att Konkurrensverket skulle driva ärendet vidare. Konkurrensverket ingrep alltså inte mot Helsingborgs kommuns wifi-verksamhet, men beslutet kan komma att omprövas om agerandet får en så kallad negativ marknadspåverkan, till exempel om wifi-tjänsten byggs ut eller om trafikmängden ökar. Slutligen gäller det Erik Ottosons tredje fråga, om bredbandsstrategin. Den nuvarande bredbandsstrategin beslutades 2009, och målen formulerades med sikte på år 2020. Det är viktigt att se till att skapa goda förutsättningar för snabb utbyggnad av bredband, fast och mobilt, också efter 2020. Regeringens arbete med att specificera inriktningen för bredbandspolitiken initierades i samband med ett möte i Bredbandsforums styrgrupp 2015, och det arbetet väntas kunna avslutas under året. I detta arbete beaktas de gemensamma principer som Post och telestyrelsen, Konkurrensverket och Sveriges Kommuner och Landsting har utformat för kommunala insatser på bredbandsområdet. Den ökade digitaliseringen av samhället innebär att bredbandsinfrastrukturen, med såväl fasta som mobila tekniker, är av stor vikt. Kapaciteten i de mobila näten utvecklas mot att kunna leverera allt högre hastigheter. I såväl regeringens beslut om bredbandskoordinatorer som propositionen Billigare utbyggnad av bredbandsnät framgår att regeringen har en neutral hållning i fråga om valet mellan fasta och mobila tekniker vid utbyggnad av bredbandsnät. Regeringen ser att det är viktigt att främja och effektivisera utbyggnaden av såväl fast som trådlöst bredband.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Statsrådet och jag har diskuterat frågan tidigare, och jag kan förvarna, fru talman, om att vi icke heller i dag kommer att vara överens. Frågan om så kallade kommunala gratis wifi innehåller en viss teknisk komplexitet vad gäller dels hur marknader fungerar, dels hur den digitala tekniken för distribution av internettjänster fungerar. Men den är principiellt viktig för att vi ska ha en effektiv utbyggnad av bredband i det här landet. Den är också principiellt viktig för att se till att vi har en god täckning även i de delar av landet som inte direkt kan anses vara centrala. Fru talman! Jag ska vara tydlig med vad det egentligen gäller. Om en stad eller kommun väljer att i för stor utsträckning tillhandahålla en gratis wifi-tjänst slår det undan benen på dem som i dag tillhandahåller motsvarande sortens tjänst på kommersiell nivå. Det är när vi till exempel använder våra smarta mobiltelefoner och via telenätet kopplar upp oss till internet. Innerstaden och storstäderna är i det här läget en stor kassako som möjliggör att vi utan att tillskjuta statliga medel eller skattemedel har möjlighet att få en bättre täckning även utanför storstadsområdena. Storstäderna bidrar på det viset till att vi får en icke-skattesubventionerad utbyggnad även utanför storstäderna. Det ironiska är möjligtvis att när man i storstäder väljer att göra den här formen av wifi-nät får det konsekvensen att vi behöver lägga mer pengar på utbyggd bredbandsinfrastruktur såväl fiberbunden som trådlös även på landsbygden. Efter den ganska konstruktiva diskussion som jag och statsrådet hade senast vi diskuterade frågan hade man kunnat hoppas att man från regeringens sida ville tillgripa de styrsignaler man har möjlighet att använda sig av. Det gäller att tydliggöra vad som gäller. Konkurrensverket har inte valt att säga att Helsingborgs stads agerande, som i den stora bilden är ganska relevant, är konkurrenssnedvridande. Men man säger samtidigt från Konkurrensverket att om det sker i en utökad omfattning kan det bli konkurrenssnedvridande. Om man drar den slutsatsen, fru talman, är det inte ett långt steg att dra precis samma slutsats i styrsignalerna från regeringen. Men det säger statsrådet att han inte är beredd att göra. I bredbandsstrategin finns det förslag och vissa riktlinjer och råd om vilken sorts utbyggnad som är önskvärd för att göra det på ett effektivt och bra sätt. Fru talman! Jag har i dag redogjort för, och andra aktörer på marknaden har redogjort för, de negativa konsekvenserna av ett gratis kommunalt wifi för utbyggnaden såväl i städer som på landsbygd. I samstämmighet med Konkurrensverket och dess slutsatser om Helsingborgs stad bör även regeringen kunna dra samma slutsats och förebygga slöseriet med skattepengar. Det riskerar annars att infinna sig om man tvingar fram en utbyggnad som gör att Konkurrensverket sedan behöver ingripa.
Fru talman! Tack, Erik Ottosson, för den ytterst viktiga frågan för att vi kan kunna få ett bredband i världsklass. Det finns ett principiellt problem här. När vi diskuterade frågan förra gången och debatterade den i kammaren ville Erik Ottoson att jag skulle uttala mig innan Konkurrensverket hade fällt sitt avgörande. Nu vill han att jag utifrån det Konkurrensverket har sagt ska göra saker som Konkurrensverket inte säger. Konkurrensverket talar om att prövningen av Helsingborgs kommuns agerande inte ledde till att man ifrågasatte den service som Helsingborgs kommun erbjuder medborgare. Det blir väldigt hårddraget att agera utifrån det. Jag har däremot sagt det jag också sa tidigare. Det vi jobbar med nu i framtagandet av den digitala bredbandsstrategin är styrsignaler. Innan vi är klara med det arbetet tror jag inte att det låter sig göras att exakt precisera på vilket sätt det ska vara. Det gäller oavsett om vi vill förhindra detta för att öka marknadens genomslagskraft inom området eller om vi tycker att det är bra att fler kommuner gör den här typen av satsningar. Det är inte jag beredd att göra nu. Vi är mitt uppe i det arbete som ska fastställa det. Den gamla bredbandsstrategin fastslog inte vad det skulle innebära på många olika sätt. Det är därför som det är bra att ha ett avgörande från Konkurrensverket. Det säger dessutom i princip att det håller ögonen på situationen. Därför behöver varken Erik Ottoson eller någon annan riksdagsledamot vara orolig. Jag som it-minister har dessutom ett yttersta ansvar för att den typen av service inte skapar problem för den kommersiella utbyggnaden. Vi har också myndigheter som experter på området anser vara de som är mest lämpade att ha tillsynen. Post och telestyrelsen är en sådan myndighet som vi litar väldigt mycket på. Vi har diskuterat och debatterat dess funktion tidigare jag och Erik Ottoson. Konkurrensverket är när det gäller just den här specifika frågan en annan myndighet.
Fru talman! Jag kan börja med att konstatera att den nuvarande bredbandsstrategin togs fram i en tid då gratis kommunala wifi-nät egentligen inte var ett fenomen. Det är lite grann tempusfrågan som här blir den springande punkten. Helsingborgs stad agerande är, precis som statsrådet och Konkurrensverket noterat, inte något som föranleder en konkurrenssnedvridande effekt. Jag har heller inte lagt någon större tyngdpunkt vid Helsingborgs stad som exempel. Det finns avsevärt mycket mer oroväckande exempel i den lokalpolitiska debatten i dag. Ta till exempel statsrådets egna partikamrater i Stockholms stadshus och deras koalitionspartner. De har diskuterat möjligheten att täcka hela Stockholms stad med ett gratis wifi-nät och på det viset slå ut i princip hela marknaden i Sveriges största stad. Det är den absolut viktigaste delen i kassakosystemet för telekomföretagen som sedan ska bygga ut på landsbygden. Sedan har man svävat lite grann på målet exakt i vilken omfattning det skulle ske när man insåg att det drog iväg ganska långt när det gällde att kosta pengar. Det är här nästa del kommer in. Det är anledningen till att statsrådet måste vara på tårna i denna fråga. Vi måste förebygga att man plöjer ned så pass många skattemiljoner i ett sådant projekt att Konkurrensverket, som granskar i efterhand och inte i förhand, behöver protestera och slå till. Statsrådet har det förebyggande instrumentet i sin hand. Sedan förstår jag att han kanske inte vill föregripa arbetet med den nya bredbandsstrategin. Det må vara så. Men han kan arbeta med den nya bredbandsstrategin. Det är det förebyggande instrumentet som kan spara skattebetalarna på såväl lokal nivå som nationell nivå åtskilliga miljoner kronor i att undvika dåliga investeringar. Det vinner möjligen några röster lokalt och kan framstå som alltifrån en viktig tillgänglighetssatsning för bredband till en demokratisk satsning. Man kan hitta på väldigt många olika beskrivningar på detta. Men när man ser hela bilden är det inte ett förståndigt sätt att satsa på om man gör det i den omfattning som till exempel statsrådets egna partikollegor i Stockholms stadshus har aviserat. Det är därför som det är så viktigt att vi inte bara förlitar oss på Konkurrensverket och Post och telestyrelsen. Statsrådet och politiken i allmänhet har framför allt ett ansvar att visa vägen för vad som är och inte är önskvärt i detta läge. Politik handlar i många delar om förmågan att se runt hörn och försöka förebygga dåliga saker och underbygga bra saker. Här har vi ett dåligt projekt som finns på flera ställen runt om i landet. Det riskerar att kosta ofantliga mängder pengar. Vi kan inte lita på att myndigheterna sätter stopp för det förrän efter att pengarna har gått åt. Vi sitter då i en avsevärt mycket sämre sits att uppnå bredbandsmålet till 2020. Det är därför jag väljer att lyfta fram den här frågan. Jag tror att statsrådet egentligen förstår detta och min oro. Även om han nu inte kan ge beskedet i dag att det kommer att ingå i den förnyade bredbandsstrategin hoppas jag ändå att han tar med sig detta. Det är en väldigt viktig fråga för att se till att varje krona används på rätt sätt. Det gäller framför allt nu när bredbandspengarna för utbyggnaden av fiber på landsbygden börjar på att sina. Då behövs varje krona, och de pengarna behöver användas på helt rätt sätt.
Fru talman! Jag vill tacka Erik Ottoson. Jag delar Erik Ottosons oro för att bredbandsutbyggnaden ska gå i stå, så att vi inte får bredband i världsklass i hela Sverige, där storstadsområdena är oerhört viktiga. Men det är svårt att lyfta ut fallet Helsingborg. Erik Ottoson talar gång på gång om oron, som jag delar, för att skattepengar inte ska användas på det mest effektiva sättet. Men vi har 290 kommuner i Sverige, och de har var och en mandat att utifrån sina egna förutsättningar skapa goda villkor för medborgare och näringsliv. Det är någonting som Helsingborgs kommun har tagit fasta på när de har gjort sin bedömning som har föranlett att de har ett wifi-nät som, såvitt jag förstår, är öppet för allmänheten utan kostnad. Det har i sin tur hamnat hos Konkurrensverket. Så långt är allt väl. Och så långt kan jag instämma i Erik Ottosons oro för att det här skulle kunna vara ett större problem än isolerat till en enda kommun. Den oron hade vi båda när vi debatterade frågan förra året. Konkurrensverket kom i sitt beslut i december förra året fram till att Helsingborgs kommuns agerande vid tiden för beslutet inte, jag upprepar inte, gav upphov till tillräckligt negativa effekter på konkurrensen för att de skulle driva ärendet vidare. Jag vet att Erik Ottoson litar på att den oberoende myndigheten kan sin sak; det gör jag också. Och som minister är det olämpligt att efter att de har kommit fram till ett beslut försöka ompröva det. Så långt menar jag att vi var på samma våglängd. Att efter det driva frågan vidare om att det nu finns ytterligare hot vid horisonten tycker jag är lite problematiskt, sett ur en ministers synvinkel. Men sett ur en riksdagsledamots synvinkel är det bara bra. Då får vi tillfälle att diskutera och debattera frågan. Och jag kan ta med mig de delar av Erik Ottosons oro som jag i så fall har smittats av. Det kommer jag att göra. Jag tycker nämligen att bredbandsstrategin är oerhört viktig för att Sverige ska kunna uppnå sitt mål om att vara det land i världen som når digitaliseringens yttersta möjligheter och där vi kan använda dessa möjligheter på bästa möjliga sätt, både inom näringslivet och för privatpersoner. Om man vill dra det ett varv till innebär det att Konkurrensverket, nästa gång de behöver titta på ett liknande ärende, kanske kommer fram till motsatt svar. Det innebär inte att skattemedel har använts på ett felaktigt sätt, när det gäller Sverige. Det gäller den kommunens enskilda angelägenheter, att bedöma vad man har att hantera i fråga om servicen till sina medborgare. I den digitala strategin kommer vi att lägga upp ett scenario som försöker täcka så mycket som möjligt av vad Sverige kan erbjuda i form av olikheter. Men med 290 kommuner med 290 olika sätt att se på frågan kommer liknande situationer då och då att uppkomma. Och jag kommer alltid att bevaka detta.
Fru talman! Nu blev det invecklat. Statsrådet argumenterar bitvis mot sig själv. Han säger å ena sidan att det som skedde i Helsingborgs kommun inte föranledde någon anmärkning från Konkurrensverket. Därför borde vi inte oroa oss, och därför kan han inte göra någonting. Han säger å andra sidan - vilket också stämmer, och det är här det blir roligt - att anledningen till det var att Helsingborgs kommun inte hade gjort detta i tillräckligt stor omfattning. Men då kan man ganska fort upptäcka att hans kollegor på andra sidan Riddarfjärden vill göra detta, i en oerhört mycket större omfattning. Man riskerar att plöja ned fantastiska mängder skattepengar i en utbyggnad av ett kommunalt wifi-nät, vilket definitivt kommer att rendera i synpunkter från Konkurrensverket - kan jag som riksdagsledamot kosta på mig att säga. Det är såklart problematiskt, även för undertecknad. Det är också problematiskt att statsrådet säger att han inte kan gå in och styra de 290 kommunerna. Det är inte det jag ber om. Det vi talar om nu när det gäller bredbandsstrategin är råd som man utfärdar. De är inte tvingande för kommunerna. Det är råd som statsrådet har möjlighet att påverka inom ramen för sin tjänsteutövning. När statsrådet räknar upp vilka som ska vara en del i utvecklingen av detta räknar han upp Post och telestyrelsen, Konkurrensverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Inte med ett ord nämns branschen, de som är väldigt viktiga att samarbeta med för att detta ska bli bra. Fru talman! Det är inte fråga om att ompröva Konkurrensverkets ställningstagande. Det handlar om att titta på mer än den första meningen i det de säger, alltså att om detta hade varit i större omfattning hade detta kunnat få konkurrenssnedvridande effekter. Det är det statsrådet måste ta fasta på för att det här inte ska spåra ur.
Fru talman! Jag vill tacka Erik Ottoson för den här mycket angelägna frågan. Självklart vet både Erik Ottoson och jag att det är branschens aktörer som bygger ut bredbandet. När jag säger att det inte ska få negativ marknadspåverkan är det implicit branschens aktörer som åsyftas. Det är möjligt att vi får se över svaren så att de inkluderas mer specifikt. Men jag tror att de vet exakt vilka som avses när vi säger så. Det är en viktig fråga ur många olika aspekter. När Erik Ottoson har farhågor för det röd-grön-rosa styret i Stadshuset vill jag naturligtvis tolka honom välvilligt. Jag förstår det alltså som att det handlar mer om sakfrågan än ideologiska skillnader. Jag litar på mina vänner i Stadshuset. Det röd-grön-rosa styret fick ta över efter två mandatperioder med Erik Ottosons parti i ledningen som styrde åt ett håll som medborgarna i huvudstaden tack och lov röstade emot så att vi fick ett nytt styre. Det röd-grön-rosa styret gör många goda insatser, på många olika områden. För mig är det viktigt att värna det kommunala självstyret för de 290 kommunerna. Många styrs av Erik Ottosons eget parti. Helsingborg är spännande nog en kommun där Moderaterna sitter vid styret. Jag ville inte ta upp det eftersom det blir en polemik om att det är ditt eller mitt parti som styr. För mig är det viktiga att bredbandsutbyggnadens förutsättningar hela tiden är klara och tydliga. Konkurrensverket har kommit fram till ett beslut som enligt mig tjänar landet väl. I det här fallet har de gjort ett mycket tydligt uttalande om vad det här är eller inte är när det gäller Helsingborg. Det lyssnar vi på.